Fru talman! Patrik Björck har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att komma till rätta med arbetslösheten och vilka åtgärder jag avser att vidta för att utbilda arbetslösa för att möta näringslivets krav på kompetens. Berit Högman har också frågat mig vad jag avser att göra för att minska arbetslösheten. Självklart har Sverige inte gått oberört genom den djupaste och mest utbredda lågkonjunkturen sedan 1930-talskrisen. Från det att den internationella finanskrisen slog till hösten 2008 har regeringen agerat för att överbrygga krisen samt mildra dess långsiktiga effekter. Inom arbetsmarknadspolitiken har regeringen gjort kraftfulla satsningar, bland annat på arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, Lyft och jobbcoacher. Syftet är att de personer som förlorat jobbet ska behålla kontakten med arbetslivet och stå bättre rustade när jobben kommer. Regeringen har också tillfört stora resurser för att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda personer som varit arbetslösa en längre tid ett individuellt utformat stöd inom ramen för jobb och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. Den 1 januari 2009 fördubblades dessutom kompensationen till arbetsgivarna för nystartsjobb. Jag kan konstatera att läget på den svenska arbetsmarknaden i dag ser ljusare ut än de scenarier som målades upp för drygt ett år sedan. Frågan om att säkra näringslivets behov av kompetens är av central betydelse för att långsiktigt säkra vår konkurrenskraft och därmed vår välfärd. Det är därför viktigt att människor kan förnya och fördjupa sina kunskaper så att de står bättre rustade på arbetsmarknaden när efterfrågan ökar på nytt. Därför har regeringen gjort stora satsningar inom utbildningspolitiken, bland annat genom utbyggnaden av den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen och uppbyggnaden av den nya yrkeshögskolan. Personer som står långt från arbetsmarknaden kan dock i vissa situationer vara i behov av en kortare arbetsmarknadsutbildning. Regeringen har därför under 2010 tillfört medel för att ge möjlighet till ett ökat antal platser i arbetsmarknadsutbildning. Dessutom gör regeringen i år en satsning på att arbetslösa ungdomar i jobbgarantin som saknar grund eller gymnasieutbildning kan erbjudas utbildning inom folkhögskolorna i syfte att underlätta en övergång till reguljär utbildning. Min förhoppning, och övertygelse, är att regeringens satsningar på utbildning leder till att fler personer väljer att komplettera eller läsa in en gymnasie eller högskoleutbildning. Detta bidrar till att säkra en långsiktigt god kompetensförsörjning. Avslutningsvis vill jag betona att jag anser att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser kring de långsiktiga effekterna av regeringens satsningar inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringen följer dock utvecklingen på arbetsmarknaden mycket noga och är beredd att agera när förutsättningarna förändras.

Fru talman! Tack för svaret, arbetsmarknadsministern! Jag måste dock inledningsvis göra arbetsmarknadsministern lite besviken. Arbetsmarknadsministern avslutar sitt svar med att säga att han hoppas att vi inte ska dra några långsiktiga slutsatser om regeringens satsningar inom arbetsmarknadspolitiken. Tyvärr måste jag göra arbetsmarknadsministern besviken. Det är just precis det vi ska göra i dag. Jag vet och förstår att arbetsmarknadsministern helst hade velat undvika det, och jag förstår den fromma förhoppningen. Men det är inte bara vi i oppositionen som är mycket bekymrade över vad som har hänt, eller rättare sagt inte hänt, i arbetsmarknadspolitiken de senaste fyra åren. Det kan sammanfattas med ett ord, och det är: misslyckande. Den moderata arbetsmarknadspolitiken har misslyckats kapitalt på alla punkter. Jobbskatteavdraget har inte lett till någonting annat än ökade klyftor. Det har inte skapat några nya jobb. Arbetslöshetsersättningen i arbetslöshetsförsäkringen skulle skapa fler jobb genom att man skulle sänka den och göra de arbetslösa fattigare. Det har inte skapat några fler jobb. Reformeringen av Arbetsförmedlingen med jobbcoacher som sysslade med hypnos och healing och jobbcoacher som hade upp till 70 arbetslösa som man skulle försöka att ge någon sorts personlig coachning har misslyckats och har inte skapat några nya jobb. Det är 10 miljarder i sjön till de arbetsgivare som har ungdomar anställda. Det har misslyckats. Det har inte skapat några nya jobb. Inom parentes kan man säga att McDonalds är ett sådant företag som ofta används som ett exempel. Man har visat att McDonalds har fått tiotals miljoner mer i sin resultaträkning på grund av satsningen. Hemma i den kommun där jag kommer ifrån har man fortsatt med svart arbetskraft och slavlöner trots satsningen. Näringslivets rekryteringsenkät som tas upp i interpellationen visar att arbetsmarknadspolitiken inte fungerar och har misslyckats. Det konstaterar Svenskt Näringsliv. Trots lågkonjunktur kan man inte rekrytera folk på grund av att de saknar rätt utbildning. Man har misslyckats i högkonjunkturen, och man har misslyckats i lågkonjunkturen. Det är vad arbetsmarknadsministern hoppas att vi inte ska utreda eller dra några långsiktiga slutsatser om. Men oppositionen har gjort det, ekonomerna har gjort det och Svenskt Näringsliv har gjort det. Sist men inte minst har naturligtvis alla arbetslösa kunnat konstatera att det inte var lättare att söka jobb bara för att man har fått sänkt ersättning i a-kassan och höjd skatt på sin inkomst. Bara för att man har blivit fattigare när man blev arbetslös blev det inte fler jobb. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och beskriva den moderata arbetsmarknadspolitiken med några andra ord. Jag har gjort det vid andra tillfällen och tycker att det är dags att påminna om var de nya moderaternas arbetsmarknadspolitik egentligen härstammar från. Jag skulle vilja passa på att påminna om varifrån det så kallade nya arbetarpartiet egentligen har hämtat sin politik. Man kan läsa om det i en bok utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting som beskriver arbetsmarknadspolitiken i ett historiskt perspektiv. Där skriver man så här: "1871 års fattigvårdslag slog fast att kommunerna inte längre behövde befatta sig med sysselsättningsskapande åtgärder under krisår. Den nya fattigvårdspolitiken vilade på uppfattningen att fullt arbetsföra personer i princip aldrig skulle behöva sakna sysselsättning, under förutsättning att de accepterade de villkor som erbjuds på arbetsmarknaden. De som ändå var arbetslösa betraktades som frivilligt arbetslösa och var därmed inte heller berättigade till något samhälleligt understöd." De nya Moderaternas arbetsmarknadspolitik är exakt identisk med 1871 års fattigvårdspolitik. Det fungerade inte på 1800-talet och det fungerar inte på 2000-talet. Arbetsmarknadspolitiken har misslyckats. Detta ska vi nu ta en debatt om.

Fru talman! De senaste åren har minst sagt varit en turbulent tid på arbetsmarknadens område. Arbetslösheten har ökat med 100 000 personer. Den höga arbetslösheten och den sjunkande sysselsättningsgraden får också genomslag i det som regeringen kallar för utanförskapet. Det går att rikta många invändningar mot begreppet och mätmetoden, men faktum är att utanförskapet har ökat med minst 70 000 människor enligt den definition som arbetsmarknadsministern och hans parti själv har använt sig av. Trots detta är arbetsmarknadsministern rätt nöjd med sin insats. Han har vid flera tillfällen sagt att han också har full tillit till Arbetsförmedlingens förmåga att hantera situationen. Det regeringen har gjort är att bedriva en utbudsfixerad politik - att öka utbudet av arbetskraft. Men om en sådan politik ska få genomslag krävs det att det finns jobb att söka. När den lilla förutsättningen saknas fungerar inte tankesättet över huvud taget. Det blir liksom inte fler jobb av att en ung person söker 100 jobb som han eller hon ändå inte är kvalificerad att få. Däremot är det ett rätt bra sätt att knäcka många unga människor. Det är också rent av förnedrande för många av de enskilda som blir utsatta för denna politik, inte minst för dem som hamnar i fas 3. Jag vet att vi återkommer till detta under debatten. Regeringen hävdar ständigt, och kommer tillbaka till, att det beror på den globala finanskrisen. Men då berodde ju uppgången åren innan dess på högkonjunktur och inte heller då på regeringens politik. Det är en logik som inte håller, vilket också Finanspolitiska rådet konstaterade redan 2008. Regeringens politik ska leda till lägre löner på sikt och en större arbetsmarknad med låglönejobb, särskilt inom tjänstesektorn. Som väl är har EU:s konkurrensregler satt stopp för fler tilltänkta subventioner. Måhända kommer det ett litet skatteavdrag för att gå ut med hunden innan valperioden är slut. Men det är inte genom att gå ut med varandras hundar som Sverige kommer tillbaka till en tätposition när det gäller jobb, tillväxt och välfärd. Det är inte heller genom att slänga ut en halv miljon människor från arbetslöshetsförsäkringen eller genom att försvara och till och med öka en oändlig mängd otrygga anställningar. Det är genom satsning på utbildning och forskning och genom att ha fokus på tillväxtbranscher, exportfrämjande och småföretagens utveckling som vi kan komma framåt igen. På så sätt kan vi ge de unga människorna en framtidstro och tydligt se att jobben finns och jobben kommer. Kort sagt: Jobben måste gå före stora skattesänkningar. Siffrorna visar tydligt att långtidsarbetslösheten inte har påverkats av vare sig dessa sänkta ersättningar till arbetslösa eller sänkta avgifter för arbetsgivarna. Långtidsarbetslösheten fortsätter att vara hög. Då är frågan: Vad är nästa medicin som regeringen tänker skriva ut efter det här experimenterandet? Är det Jan Björklunds recept om halverade ungdomslöner? Är det Maud Olofssons recept om skrotad arbetsrättslagstiftning? Det citerades här tidigare ett förslag om lägre anställningstrygghet. Hur kan den bli lägre? Det finns ju unga som rings in timme för timme. Det finns unga som får jobba gratis i en vecka för att visa vad de går för. Vad kan en lägre anställningstrygghet vara?
Fru talman! Vi har haft den mest expansiva finanspolitiken i hela OECD-området under krisen. Expansiviteten har varit 12 procent av bnp. Samtidigt har vi nu EU:s lägsta budgetunderskott. Vi har den mest expansiva politiken med det lägsta budgetunderskottet. Det är ordning och reda i statsfinanserna och kraftfulla tag för att komma till rätta med krisens effekter. Vi har i dag fler sysselsatta på svensk arbetsmarknad än 2006. Vi har samtidigt en högre arbetslöshet i krisens spår, men inte 11,4 procent som var budgetprognosen i höstas utan 9,3 procent, det vill säga mer än två procentenheter lägre än vad prognoserna var så sent som i höstas. I dag är varslen nere på rekordlåga nivåer igen. Antalet nyanmälda lediga platser har under det senaste året stigit med 42 procent. Sysselsättningen ökar nu svagt igen. Antalet registrerat arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har under det senaste året ökat med 3 500 personer. Berit Högman säger att det krävs att det finns jobb att söka. Då vill jag påminna om att man i år räknar med 1,2 miljoner jobbyten på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen räknar med att förmedla ungefär hälften av dem. Antalet nyanmälda lediga platser har alltså gått upp med 42 procent. Det finns jobb att söka. Att i det läget, som Socialdemokraterna, vilja göra det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar eller för den delen straffa bort de mindre företagen i glesbygd genom att höja transportskatterna med 11 miljarder, är kirurgiskt träffsäkra sätt att göra just det som Berit Högman varnar för. Då straffar man bort jobben i detta känsliga läge från svensk arbetsmarknad. Jag ser fram emot att höra hur ni ser på den politiken. Slutligen vill jag säga något när det gäller låglönejobben. Om det hade varit sant, Berit Högman, hur hade det då sett ut i statistiken? Är det verkligen den utveckling vi har sett de senaste fyra åren med borgerlig politik? Nej, sanningen är den att reallöneutvecklingen de senaste fyra åren, med skattesänkningarna som grund, aldrig någonsin har ökat så mycket. 99 procent av löntagarna på svensk arbetsmarknad har fått mer än 1 500 kronor kvar varje månad. Det där hotet om låglönejobb, osäkerhet, passivitet och allt det där andra som jag nu har hört i 328 interpellationsdebatter är - med all respekt - inte verkligheten. Men vi har naturligtvis en utmaning i ett läge där nio av tio länder under förra året gick tillbaka i en ekonomisk tillbakagång och i ett läge där svensk export sjönk med 13 procent under förra året. Det går inte obemärkt förbi svensk industri eller svensk arbetsmarknad. Det är självklart att det är så. Det är därför det är så glädjande att Volvo nu nyanställer och att Saab nyanställer och - återigen - att antalet anmälda lediga platser på Arbetsförmedlingen har ökat med 42 procent. Sysselsättningen ökar. Det är naturligtvis bra. Är jag nöjd med det? Självfallet inte. Så länge det finns en enda person arbetslös som inte vill vara det har vi en gemensam utmaning att se till att skapa förutsättningar för att fler arbetar och kommer tillbaka. Då ska vi inte straffbeskatta de företag som ska anställa dessa ungdomar, till exempel, genom att göra det dubbelt så dyrt att anställa dem. Hur många nya jobb ger det att man höjer arbetsgivaravgiften för unga med 10 miljarder kronor eller att man höjer transportskatterna med 11 miljarder och på så sätt kirurgiskt träffsäkert stampar bort jobben i glesbygd på de mindre företag som just nu har börjat återanställa? Hur ska vi få tillbaka dem när de försvinner från Sverige?

Fru talman! Nu blev det lite nerv i debatten - det var kul att notera - när arbetsmarknadsministern höjde tonläget lite. Det finns jobb att söka. Det finns 1 miljon jobb, menar arbetsmarknadsministern. Om han har den inställningen förstår jag att arbetsmarknadsministern är nöjd med att inte göra någonting. I det läget skulle arbetsmarknadsministern kunna åka på semester till Egypten eller någon annanstans; det är helt okej. Jag har inga problem med det. Men eftersom verkligheten inte är sådan som arbetsmarknadsministern beskriver är det ett stort bekymmer. Jag vill återigen poängtera att det inte bara är vi i oppositionen som har en annan verklighetssyn. Det är Riksrevisionen. Det är ekonomerna. Det är Svenskt Näringsliv. Om det finns jobb att söka är det väl en fullständig katastrof för arbetsmarknadspolitiken när näringslivet inte kan rekrytera i tider av hög arbetslöshet eftersom, som de själva säger i sin rekryteringsrapport, det inte finns utbildad arbetskraft. Det beror på att arbetsmarknadsministern i en lågkonjunktur har den absolut sämsta bemanningen när det gäller komvux och arbetsmarknadsutbildning som vi har haft i det här landets moderna historia, sämre än vi hade under högkonjunkturen. Det är inte konstigt att de, trots att det finns jobb att söka, inte hittar folk med rätt utbildning. Arbetsmarknadsministern har gjort folk fattigare men inte gett dem några som helst verktyg för att söka de jobb som eventuellt finns. För säkerhets skull kan vi ta den här diskussionen utifrån de slutsatser och de utvärderingar som ekonomer av yrket har gjort av arbetsmarknadspolitiken. I nr 2 av Ekonomisk Debatt från 2010 gör Magnus Henrekson en utredning av regeringens jobbstrategi. Det är då inte en person från oppositionen utan en ekonom av kåren, så att säga. Han konstaterar att "den borgerliga alliansregeringen har även i sin fjärde budget fortsatt på den inslagna vägen att sänka skatten på arbete för att höja sysselsättningen och sänka graden av utanförskap i Sverige. Sysselsättningsökningen var dock förhållandevis blygsam även innan den globala krisen. Mycket tyder dessutom på att det framför allt är studenter och friska äldre som arbetar mer, medan framgångarna med att bryta utanförskapet är begränsade. De stora skattesänkningarna på arbete fick inte de förväntade positiva effekterna." Det är när ekonomerna själva analyserar det som arbetsmarknadsministern slår sig för bröstet för som man konstaterar det som varje människa i Sverige som öppnar ögonen, går ut på gatorna, läser tidningarna, ser på tv eller lyssnar på radio kan konstatera, att vi har en arbetslöshet där ute, även om arbetsmarknadsministern vill tänka sig bort från den. Men det hjälper inte. De här frågorna återkommer. Vilka initiativ har arbetsmarknadsministern tänkt ta för att komma till rätta med arbetslösheten när den förda politiken inte visar sig fungera? Det är det vi vill ha svar på nu, och inte bara vi i den här kammaren utan alla de arbetslösa där ute som faktiskt inte bara är arbetslösa utan dessutom drabbas hårt ekonomiskt av den politik som arbetsmarknadsministern för. Alla de företag som skulle kunna anställa och expandera om de fick folk som har rätt utbildning väntar sig svar från arbetsmarknadsministern på frågorna. Då duger det inte att smita undan, sopa allting under mattan och låtsas som om det inte finns några problem. Om det visar sig att den förda politiken inte ger resultat får man faktiskt se till att komma med några andra förslag och se om de möjligen kan fungera.

Fru talman! Om det vore så att det arbetsmarknadsministern säger stämde med verkligheten skulle inte Sverige se ut som det gör. Det är antalet långtidsarbetslösa som har ökat. Regeringens politik har haft näst intill obefintlig påverkan på denna grupp. Arbetsförmedlingen förmedlar 1,2 miljoner jobb - ja, normen för medelnivån ligger någonstans på en miljon och har gjort det i flera år. Men det är inte så att det har påverkat gruppen långtidsarbetslösa. När det gäller åtgärder för de människorna står regeringen tomhänt. Merparten av de nya jobben 2006-2007 gick till nytillträdda på arbetsmarknaden, det vill säga till dem som hade en färsk utbildning, de som hade fått dra nytta av en socialdemokratisk högskolepolitik där allt fler har fått möjlighet att utbilda sig. Borde inte regeringen och arbetsmarknadsministern ha insett att utbildning är en viktig förutsättning för arbete? Statsrådet skriver i sitt svar i dag att regeringen kan vara beredd att agera. Det borde regeringen ha gjort långt tidigare. Det är väldigt många människor som har farit illa under den här tiden. Frågan blir ändå om det fortfarande är så att arbetsmarknadsministern, trots det Patrik Björck berättade och trots det vi vet, tror att en utbudsfixerad arbetsmarknadspolitik är det som ska dra Sverige mot framtiden. Riksrevisionen har gjort utvärderingar av sänkta arbetsgivaravgifter, exempelvis den regionala nedsättningen, och visat att den hade marginell betydelse. Då tog regeringen bort den men införde andra i stället och sade att just de hade betydelse. Det finns ingenting som visar att de heller har haft betydelse, därför att då skulle inte ungdomsarbetslösheten vara så hög. Det spelar faktiskt ingen roll om man säger att man har bedrivit Europas mest expansiva politik. Om det är fel politik spelar det ingen roll om den kostar. Det måste ju vara rätt insatser för att nå målet full sysselsättning. Det är det som är viktigt för oss. Slutsatsen blir än en gång, fru talman, att diagnosen är ställd: Arbetslösheten är för hög. Det är särskilt svårt för de långtidsarbetslösa. Problemet är att patienten är resistent mot medicinen Subvention för anställning, som egentligen är regeringens enda medicin att tala om. Det är inte det som avgör om en arbetsgivare anställer eller inte. Det är kompetensen hos den tilltänkta anställda. Precis som Patrik Björck sade, det visar Svenskt Näringsliv tydligt i sin senaste rapport och det har också Företagarna kommit fram till, blir vart femte jobb inte tillsatt eftersom man saknar kvalifikationer hos arbetskraften. Då är det bättre att arbetsmarknadsministern tar fasta på våra förslag, att en arbetsmarknadsutbildning faktiskt kan få vara längre, att utbildningsinsatserna måste vara flera och att arbetsmarknadspolitiken också tar ett ansvar för utbildning. De argument som ministern anförde i en tidigare debatt är rätt mycket nonsens. Det är klart att det går att ha pedagogisk kvalitet också i utbildning som är köpt av Arbetsförmedlingen. Ett konkret råd avslutningsvis: Gör det enkelt! Börja med att luckra upp det nationella regelverket i EU:s stödfonder så att det blir lättare för företagen att i företagen anordna utbildning som leder till kompetenshöjning.

Fru talman! Littorin pratar om siffror, 12 procent hit och dit, men det blir så svårt att ta på det så låt oss prata värderingar i stället. Om jag ska uttala mig utifrån var våra värderingar ligger kan jag börja med att säga att vi vill hålla ihop samhället. Vi vill faktiskt se att Sverige återigen kan bli mycket mer av ett möjligheternas land, inte ett Sverige som begränsar och stänger ute. För de unga i det här landet har den här regeringsperioden faktiskt inneburit att arbetslösheten har skjutit i höjden. Ungdomarna har fått en usel ekonomi. Jag känner många ungdomar som efter allt plotter med a-kassan, som Littorin ansvarar för, har fått vänta oerhört länge på att få ut sin a-kassa. De har blivit hänvisade till socialbidrag. Deras möjligheter att komma in på ett vikariat på kommunen har beskurits därför att ekonomin har hållits tillbaka. Ungdomarna har fått högre arbetslöshet och sämre ekonomi. Man har stängt dörrarna. Man har minskat antalet utbildningsplatser. Nu säger ministern att han lägger tillbaka några, men det räcker ju inte. Livet har blivit begränsat för många ungdomar, Littorin. Och nu kommer nästa steg i det hela. Det finns alltså en diskussion om att ungdomar borde ha lägre löner. Är det nästa åtgärd? Inte nog med det. Med lägre löner skulle följa en sämre anställningstrygghet. Det här har skett samtidigt som man har beviljat de som redan har det bra i livet stora skattesänkningar. Sedan kan Littorin säga att den lågavlönade får stora skattesänkningar, men varför var det så att riksdagens talman fick en skattesänkning på över 100 000 kronor i månaden? Det är ett jämförelsetal som man kan använda. Gav det fler jobb? Ledde det in fler ungdomar i fler utbildningar? Nej, så var det inte. Littorin pratar om alla effektiva åtgärder på skattesidan. Men vi kan se att arbetslösheten har stigit. Åtgärderna har inte varit effektiva. Patrik Björck pekade på ungdomarna på McDonalds som får jobba under slavliknande förhållanden och villkor trots den stora gåva som man har fått från regeringen. Den har inte gett fler jobb. För till bevis, Littorin. Jag påstår att alla utom regeringen dömer ut åtgärden att sänka arbetsgivaravgifterna åt redan anställda ungdomar. Alla säger att den är ineffektiv. Då borde Littorin kunna ödmjuka sig och se att det ligger något i den massiva kritiken. Blir Sverige möjligheternas land om vi låter ungdomarna få sämre chanser att ta sig in på arbetsmarknaden, om vi låter ungdomarna få lägre löner och sämre anställningstrygghet samtidigt som den rikaste procenten i landet har fått precis lika mycket skattesänkningar som en fjärdedel av hela befolkningen? Är det så man bygger möjligheternas land, Littorin? Är det så vi håller ihop Sverige? Nej, den här regeringen lämnar ungdomarna efter sig och beskär möjligheterna. Investera i ungdomen i stället. Investera inte i dem som redan har det bra. Vi vill hålla ihop Sverige. Vi vill göra Sverige till möjligheternas land.
Fru talman! Jag kan börja med att konstatera att det är oerhört intressant att Sven Otto Littorin redan vet hur en eventuell kilometerskatt ska se ut i glesbygden; den del av Sverige jag kommer från. Det vore också intressant om Sven Otto Littorin här och nu kan lova att en moderatledd regering inte kommer att höja några CO2-skatter under nästa mandatperiod. Om jag kan få det löftet blir jag fascinerad och glad. Vi får se vad som händer. Littorin använder retoriken på ett intressant sätt. Han påstår att det ska bli dubbelt så dyrt att anställa unga. De ska faktiskt ha lön också. Man betalar inte bara arbetsgivaravgifter. Det handlar om några tusenlappar i månaden för de lägst betalda ungdomarna. Att påstå att det ska bli dubbelt så dyrt är en lätt överdrift. Då talar vi naturligtvis om de generella nedsättningarna av arbetsgivaravgifterna. När det gäller de ungdomar som verkligen har bekymmer att komma in på arbetsmarknaden har vi socialdemokrater betydligt kraftfullare medel än vad den här regeringen har lyckats prestera. Littorin pratar om de stimulansåtgärder som den här regeringen har genomfört. Man har stimulerat dem som redan har pengar. Jag har till exempel fått ungefär 3 000 mer i månaden tack vare regeringens skattesänkningar. Jag kanske inte konsumerar allt. De som verkligen skulle konsumera om de fick ett tillskott i sin ekonomi, nämligen arbetslösa, sjuka och pensionärer, har inte fått någonting. Det är en oerhört missriktad stimulans av ekonomin. Det är elementär nationalekonomi att om ekonomin ska stimuleras och få folk att konsumera mer är det de som konsumerar upp sitt tillskott som ska ha pengarna, inte vi som kan spara dem eller åka utomlands. Jag skulle ändå vilja ta upp dem på arbetsmarknaden som har det allra svårast, nämligen de långtidsarbetslösa - de som har hamnat i fas 3 i regeringens arbetsmarknadspolitik. Först och främst vill jag att arbetsmarknadsministern berättar för kammaren hur stor ersättning en person får som i fas 2 har haft grundersättningen i a-kassan, drygt 220 kronor om dagen, när den personen övergår till fas 3. Det kan vara en oerhört intressant upplysning. Vi kan vara överens om att det är de sämst ställda, de värst utsatta på arbetsmarknaden, som borde få tillgång till Arbetsförmedlingens alla verktyg för att få ett arbete. Nu är det precis tvärtom. De som har hamnat i fas 3 har i princip tillgång till två verktyg. De kan få ett lönebidrag på en gång. De kan få ett nystartsjobb. Men de har inte möjlighet till praktik, utbildning eller annat. Det här är oerhört frustrerande för de människor som jobbar på Arbetsförmedlingen och möter dessa personer. Varför kan inte de personer som befinner sig i fas 3, har den svåraste situationen på arbetsmarknaden, få ta del av Arbetsförmedlingens alla resurser för att komma tillbaka till arbete?

Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för ett intressant svar. När man diskuterar arbetsmarknadspolitiken vill arbetsmarknadsministern alltid utgå från "skitåren". Han vill glömma att det var allmänna val till riksdagen 2006. Regeringen fick med sig 70 miljarder, och regeringen fick med sig i bagaget den högsta konjunkturen sedan andra världskriget. Arbetsmarknadsministern vill gärna diskutera vad som har hänt sedan hösten 2008 och finanskrisen. Om man har misslyckats med sin arbetsmarknadspolitik vill man förstås inte ta upp de goda åren och den skattkista som man fick med sig, utan man vill börja med den eländiga tiden och finanskrisen. Det är enklare att förklara varför man har misslyckats. Ja, Littorin, halvsanningar är inte så bra. Statsrådet sade i sitt svar att han kan konstatera att det ser ljusare ut. För vem då? Vi har massarbetslöshet i Sverige i dag. På ett år, arbetsmarknadsministern, har det blivit 80 000 fler arbetslösa. Det innebär att i dag är nästan 10 procent av den arbetsföra befolkningen utan jobb. Det är massarbetslöshet. Arbetsmarknadsministern säger att de har sänkt socialavgifterna för ungdomar. Det är ett av de största politiska fiaskon som har funnits. Enligt Riksrevisionen kostar det 900 000 kronor att skapa ett eventuellt jobb med hjälp av sänkta socialavgifter för ungdomar. 900 000 kronor är ungefär lika mycket som ett landsting betalar för två AT-läkare. Så mycket investerar samhället för att en ungdom ska få jobb på till exempel McDonalds. Det finns smartare och bättre sätt att få ungdomar ut i arbetslivet utan kompensation. Man använder till och med svart arbetskraft. Det finns smartare sätt, Littorin. Bland annat är det fråga om att höja kompetensen hos arbetslösa ungdomar och inte hålla dem i karantän i 90 dagar. Rikta åtgärderna direkt så att ungdomar får del av arbetsmarknadspolitiken! Nej, som sagt, halvsanningar är inte bra, Littorin. Och då är det viktigt att lyssna på oppositionen. Det har gått fyra år i förlorad tid för Sveriges arbetsmarknadspolitik. Jag hoppas verkligen att vi inte ska förlora fyra år till med Littorin.

Fru talman! En god regel är att man ska låta bli att skjuta sig själv i foten, för det är väldigt besvärligt när man ska promenera vidare. Jag vet inte om Patrik Björck över huvud taget har tagit del av Socialdemokraternas nya skattepolitik. Jag ska uppehålla mig framför allt vid ungdomsarbetslösheten och jobbskatteavdraget, och då måste jag konstatera att den ohyggligt hårda kritik som Patrik Björck riktar mot jobbskatteavdraget har accepterats till 95, 96 eller 97 procent av Socialdemokraterna. Det är egentligen inte Sven Otto Littorin som ska vara måltavla, utan det är den socialdemokratiska partiledningen. Hur kan man vara så idiotiskt dum att man accepterar någonting som är så fullständigt vansinnigt? Jag undrar hur det är ställt när man gör så här. Det kanske är på det sättet, fru talman, att den socialdemokratiska partiledningen som står bakom motionen har tagit del av Svensk finanspolitik , Finanspolitiska rådets rapport 2010, som har Lars Calmfors som huvudredaktör men också har sådana personer som Lars Tobisson och - tro det eller ej - Erik Åsbrink bakom sig. Där kan man läsa sådana fantastiska saker som att jobbskatteavdraget har varit väldigt bra, särskilt på lång sikt. Det är värre än så, fru talman. Det är en massa andra länder som har gjort detta. De länder som har infört jobbskatteavdraget, enligt rapporten, är Australien, Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Kanada, Korea, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och USA. Därtill kan man lägga Danmark, som har gjort samma sak. Det finns väl belagda studier som visar att detta har varit väldigt effektivt för att öka antalet jobb. Då kan man fråga sig: Hur har detta jobbskatteavdrag fungerat? Jag har många gånger ställt en väldigt intressant fråga till Raimo Pärssinens kolleger i skatteutskottet som jag gärna vill upprepa, även om jag inte begär att någon av er ska svara på den. Om man sänker till exempel belastningen av skatterna med ungefär 80 miljarder, som vi har brukat säga, är frågan: Om man inte hade sänkt skatterna så mycket, hur många fler Volvobilar skulle ha sålts i detta land? Det är en intressant fråga när man diskuterar köpkraft och vilka skatter man har. Man kan inte skatta bort detta. Det går inte. Man måste också ställa frågan, fru talman: Om man har sänkt arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år med ungefär 10 miljarder kronor och sedan höjer den med 10 miljarder kronor, får det några som helst återverkningar på arbetslösheten bland ungdomar? Vi är väl alla överens om att arbetslösheten bland ungdomar är för hög. Men är det klokt att göra situationen för ungdomar ännu värre? Det är verkligen det sämsta man kan göra. Man måste se till att underlätta ytterligare för dem, och det gör man faktiskt inte genom att höja arbetsgivaravgifterna. Det är en felaktig väg. Vi får fundera på detta: Vem är det som anställer i detta land? Är det Patrik Björck eller företagen? Det är väldigt viktigt att få detta klart för sig: Är det Patrik Björck eller företagen som anställer? Om det är Patrik Björck höjer han säkert alla arbetsgivaravgifter först och anställer sedan. Men om det är företagen tror jag att de föredrar att ha lägre anställningsavgifter.
Fru talman! Äntligen stod prästen i predikstolen! Var det inte så Selma Lagerlöf inledde Gösta Berlings saga ? Hör ni ni! Det är valrörelse på gång, och det är otroligt roligt. Som gammal partisekreterare tycker jag att det är bland det roligaste som finns. Det märks verkligen att valfebern börjar greppa oss. Det måste vara ett problem för Socialdemokraterna när regeringen efter den värsta krisen sedan 30-talet ändå har högre förtroende för jobbpolitiken bland väljarna än vad Socialdemokraterna har. Det måste naturligtvis vara jobbigt. Jobben måste gå först, säger Berit Högman. Ja, men varför gör ni det då dubbelt så dyrt att anställa ungdomar? Varför straffbeskattar ni alla de mindre företagen genom 11 miljarder i höjda transportskatter? Vad säger du till dina väljare därhemma, Lars Lilja, när det ska bli dyrare för dem att transportera sina varor och dyrare att anställa ungdomar? Det skulle jag gärna vilja höra. Jag skulle också vilja höra Raimo Pärssinen svara på hur det är att hålla ihop Sverige att göra det dyrare att anställa ungdomar och dyrare att transportera de varor som företagen som förhoppningsvis måste anställa behöver. Patrik Björck citerar Henrekson. Han är från Skänninge så det är en bra påg. Men varför slutar du citera där? Varför citerar du inte Henreksons mest kända tes, som handlar om hans idéer om att komma till rätta med arbetslösheten, nämligen att ta bort LAS och urholka arbetsrätten? Men det är väl som vanligt: Som fan läser Bibeln citerar Patrik Björck sanningen. Sanningen är den att sysselsättningen ökar just nu, om än svagt. Arbetslösheten har visserligen stigit i krisens spår, men inte alls så mycket som alla trodde bara för ett halvår sedan. Vi har haft hela OECD-områdets mest expansiva finanspolitik under krisen, med EU:s minsta budgetunderskott. Vi har prioriterat utbildning och aktivitet framför passivitet och förtidspensioneringar, som var Socialdemokraternas patentlösning efter 90-talskrisen. Fler personer har inom ramen för arbetsmarknadspolitiken tillträde till kortare utbildningar, och fler har tillträde till långa utbildningar inom det ordinarie utbildningssystemet. Den sänkta skatten på arbete gynnar, precis som vi hörde Gunnar Andrén säga, konsumtionsförmågan i dåliga tider. Det är väl därför som ni vill behålla 95 procent av de skattesänkningar som vi har gjort. Men det blir dessutom fler jobb. Riksrevisionen visar i sin utvärdering av jobbskatteavdraget att de första tre stegen har gett 88 000 i varaktig sysselsättningsökning. Nej, slutsatsen när jag hör på er är att ni lägger i backen och backar in i framtiden, precis som vi konstaterade i en annan debatt. Men fort går det inte, eftersom ni i själva verket behåller det mesta vi har gjort. Man undrar vad de här 325 interpellationsdebatterna - eller 328 eller vad vi nu är uppe i - egentligen har fått för effekt. På mitt område behåller ni jobbskatteavdragets första tre steg. Ni behåller nystartsjobben för unga. Ni behåller utbildningsplatserna men lägger till ett par tre tusen eller vad det är i arbetsmarknadspolitiken. Men i övrigt är det inga större skillnader. Då blir frågan som jag tycker att man kan ställa sig: Varför välja kopian när det finns ett original som står för en arbetslinje och ser till att folk kommer in på arbetsmarknaden? De delar där ni skiljer ut er i så negativ grad är just de delar som är allra värst: straffskatten på unga och på transporter, där ni väljer totalt fel väg in i framtiden. Låt mig ställa en retorisk men ganska intressant fråga. Vi lägger skatt på alkohol och tobak för att folk ska dricka och röka mindre. Vad händer när vi lägger skatt på ungdomars arbete och på transporter? Det blir färre ungdomar som arbetar och färre transporter för alla de småföretag som ska sälja sina varor och på det sättet se till att det blir fler som arbetar på svensk arbetsmarknad och inte färre. Det är en backpolitik som ni står för, tyvärr, mina vänner.
Fru talman! Jag fick en fråga från arbetsmarknadsministern varför jag inte citerar Henreksons mest berömda tes att man ska ta bort LAS. Svaret är väldigt enkelt: Jag interpellerar ministern, och ministern vill inte ta bort LAS. Jag och ministern är överens om att det är fel politik att ta bort LAS, och då hade det varit fullständigt korkat om jag hade interpellerat ministern om det. Det är elementär riksdagsordning att man interpellerar ministern om vad han gör eller inte gör. Jag ska fortsätta att citera Henrekson för att få någon ordning i den här debatten. Att Gunnar Andrén som har skjutit sig själv i fötterna hela dagen över huvud taget kan stå på benen är fullständigt märkligt. Henrekson säger: "Enligt budgetpropositionen beräknas hela jobbskatteavdraget på lång sikt öka sysselsättningen med 75 000 jobb, men eftersom antalet personer i yrkesaktiv ålder samtidigt ökar med långt mer än 100 000 personer beräknas det således inte bidra till någon ökning alls i sysselsättningsgraden." Det gäller även om man antar regeringens egna prognoser för hur det här skulle påverka, vilket Henrekson sedan naturligtvis ifrågasätter. Även om man använder regeringens prognoser är inte jobbskatteavdraget någon viktig del i arbetsmarknadspolitiken. Ska man då anklaga oss socialdemokrater för att vi inte tror att man kan återta hela jobbskatteavdraget på en gång? Nej, det kan man naturligtvis inte göra. Vi har aldrig hävdat att jobbskatteavdraget skulle vara den viktigaste delen i arbetsmarknadspolitiken. Vi behöver naturligtvis inte stå till svars för någonting som vi aldrig har gjort eller påstått. Arbetsmarknadsministern har, tvärtemot alla ekonomers bedömningar, konstaterat att jobbskatteavdraget är den viktigaste delen i arbetsmarknadspolitiken. Vi tycker inte det och kan inte heller ställas till svars för det. Sedan borde Gunnar Andrén läsa Finanspolitiska rådets rapport, 2010, för där står det inte alls, som Gunnar Andrén säger, att det här har fungerat väldigt väl. Där står det att det kan antas vara effektivt för att öka sysselsättningen på lång sikt. Men det har inte varit effektivt, och det är inte väldigt bra. De skriver inte det. De säger inte det. Det har aldrig varit så.

Fru talman! Jag kom inte hit till kammaren i dag för att ha en skattepolitisk debatt. Jag kom hit för att ha en debatt med arbetsmarknadsministern om åtgärder mot arbetslösheten, särskilt när det gäller de långtidsarbetslösa. Vi socialdemokrater är övertygade om att det finns fler möjligheter i Sverige än vad regeringen ger våra unga människor. Och vår första prioritet är jobben. Arbetsmarknadsministern kanske inte hann med men får nu ännu en chans att svara på frågan: Varför vill arbetsmarknadsministern och regeringen att människor som kommer in i fas 3 i den så kallade jobb och utvecklingsgarantin ska hamna i en total återvändsgränd? Anser arbetsmarknadsministern att det är rimligt att en arbetsgivare får mer i ersättning för att ta emot arbetskraften än vad arbetskraften får för att utföra 40 timmars arbete i veckan? Finns det någon rimlighet i att en människa som utför ett arbete 40 timmar i veckan inte ska ha någon chans att inom arbetsmarknadspolitikens ram ta sig ur sin situation? Varför stänger regeringen alla dörrar för den grupp som behöver arbetsmarknadspolitiken allra bäst? Om man försöker gå i deras sandaler blir diskussionen om en kilometerskatt tämligen ointressant. Jag förstår att arbetsmarknadsministern just nu är en företrädare för åkeriföretagen. Jag vill vara en företrädare för framtiden, så att vi också överlämnar en framtid till våra barn och barnbarn.

Fru talman! Vilket land drömmer arbetsmarknadsministern om? Handlar det om stora skattesänkningar? Gunnar Andrén försöker bevisa att det är fler som köper Volvobilar om vi sänker skatterna kraftigt. Ja, men för ut den teorin fullständigt! Om man sänker skatterna ytterligare, med det dubbla, blir det kanske fler som köper Volvobilar. Men man glömmer då det som är gemensamt finansierat och som håller ihop landet för att det ska kunna göras till möjligheternas land. Det handlar om att ge ungdomarna bra utbildning, bra på fötterna och ännu en chans om de misslyckas. Det handlar om en väg in i arbetslivet. Littorin frågar mig hur vi ska hålla ihop Sverige. Men han svarar inte på det jag frågade honom. Är det ett sätt att hålla ihop Sverige att bevilja stora skattesänkningar för dem som redan har mycket pengar och samtidigt låta dem som har lite betala det? Samtidigt förs en diskussion om att ungdomarna borde ha sänkta löner. Samtidigt drar man upp en diskussion om att ungdomarna borde ha sämre anställningstrygghet. Och samtidigt har den rikaste procenten, Littorin, fått lika mycket pengar i skattesänkningar som en fjärdedel av den svenska befolkningen. Det är Littorins sätt att hålla ihop Sverige. Som gammal partisekreterare tror han inte på opinionsmätningar. Men nu tror han helt plötsligt på en opinionsmätning om att det finns större förtroende. Men tro på dem då! Då är det bara så som han tänker. Då har ni redan förlorat valet. Du får välja hur du ska ha det. Vi vill ge småföretagen lägre avgifter. Det är riktat till småföretagen. Det är upp till en gräns på 900 000 av lönesumman, och då blir det riktat direkt till småföretagen. Vi vill subventionera in de unga, ge dem en chans och ge dem en möjlighet. Satsa inte på dem som redan har det bra!
Fru talman! Jag ställde, tror jag, tre frågor till arbetsmarknadsministern. Jag fick inte svar på någon. Jag är i och för sig inte så förvånad över det. Den första frågan var: Lovar en eventuellt moderatledd regering att inte höja CO2-skatterna under nästa mandatperiod? Jag fick inget svar på den frågan. Den andra frågan jag ställde var: Hur stor ersättning får en person som går från fas 2, och där har haft grundersättningen, till fas 3 i jobb och utvecklingsgarantin? Eftersom ministern inte vill svara kan jag svara. Svaret är: noll kronor. Den tredje frågan jag ställde var: Är arbetsmarknadsministern beredd att se till att Arbetsförmedlingens alla verktyg och resurser kan användas för de personer som är i fas 3? På den frågan fick jag heller inget svar. Det är egentligen bara de tre frågorna jag vill ha svar på. Jag tror att arbetsmarknadsministern kommer att klara av det svaret på ungefär 20 sekunder, så han har definitivt tid att svara även de andra debattörerna. Jag såg att arbetsmarknadsministern skakade på huvudet när jag påstod att den som går från fas 2 till fas 3 och har grundersättningen i a-kassan får noll kronor i ersättning. Är det så att jag har fel har ministern en oerhört stor uppgift att informera Arbetsförmedlingen om vad som gäller. I så fall har det skett ett oerhört misstag i kommunikationen mellan departement och förmedling. Det håller jag i så fall också arbetsmarknadsministern ansvarig för.
Fru talman! Jag kan konstatera en gång till att arbetsmarknadsministern börjar med hösten 2008 igen. Varför gör han det? Jag ska återigen försöka ge den här bilden. Vi har försökt spara i kistorna i tolv år, och arbetsmarknadsministern har fått en högkonjunktur i nästan två år. Sedan började egentligen allting före finanskrisen, alltså innan detta världsomfattande elände kom fram. Littorins arbetsmarknadspolitik kan ju beskrivas som en naturkatastrof. Den är som en översvämning som tar bort allt man har byggt upp. Så kan man beskriva Littorins arbetsmarknadspolitik. Återigen: Ungdomarna sätts i karantän samtidigt som arbetsgivare får sänkta socialavgifter för redan anställda. Det är klyftan. Man skapar en klyfta när det gäller unga på arbetsmarknaden. Det är en väldigt stor klyfta. Den klyftan, som allt annat, leder inte till ökad konsumtion, som arbetsmarknadsministern påstod här. Den skapar en osäkerhet i landet. Ingen som känner sig osäker på vad som händer om man blir sjuk eller arbetslös vågar konsumera, utan man sparar i ladorna för att man kanske kommer att behöva det.
Fru talman! Någon enstaka gång skulle man önska en annan debattordning. Jag ska avstå från att angripa Raimo Pärssinen och Jasenko Omanovic eftersom ni inte har möjlighet att svara, annars skulle jag ha mycket att säga. Patrik Björck kan däremot få en fråga.

Fru talman! Först en kommentar till Lars Lilja. I fas 3 har man aktivitetsstöd som utbetalas av Försäkringskassan enligt det regelverk som gäller och har gällt tidigare. Kontakterna med Arbetsförmedlingen ska bestå. Beslutet att tilldela fas 3-plats ska omprövas vartannat år. Syftet är just att utnyttja de verktyg som finns, till exempel nystartsjobb, lönebidrag, Samhall och så vidare för att man ska kunna gå vidare. Raimo Pärssinen säger att småföretagen ska få lägre avgifter. Det som Raimo Pärssinen glömmer att säga är att ni först höjer arbetsgivaravgiften med 10 miljarder för unga och transportskatten med 11 miljarder. Sedan ger ni tillbaka ett par hundra miljoner i det som redan finns, nämligen nystartsjobb för unga. Om det är så hemskt med jobbskatteavdraget kan man undra varför ni behåller 95 procent av det. Det kanske är som Patrik Björck antyder, att ni inte ska ta tillbaka hela jobbskatteavdraget på en gång. Det påminner lite om det Gunnar Sträng sade: Steg för steg ska vi socialisera Sverige, men vi ska inte basunera ut det på gator och torg där det så lätt kan missförstås. Man kan då fråga: När ska vanligt folk få ta del av de inkomstskattehöjningar som Patrik Björck aviserar? Blir det en tusenlapp i månaden i höjd skatt för metallarna och kommunalarna 2012 eller vad är det som gäller? När man går igenom interpellationerna och den här debatten blir slutsatsen återigen: Sysselsättningen ökar, visserligen svagt. Arbetslösheten har stigit det senaste året, men inte alls så mycket som alla trodde för bara ett halvår sedan. Vi har under krisen haft OECD-områdets mest expansiva finanspolitik, nämligen 12 procent av bnp med EU:s minsta budgetunderskott, vilket naturligtvis har varit bra. Vi har prioriterat utbildning och aktivitet framför passivitet och förtidspensioneringar. Fler personer än tidigare har inom ramen för den aktiva arbetsmarknadspolitiken fått tillträde till kortare utbildningar och fler har tillträde till längre utbildningar inom det ordinarie utbildningssystemet. Det går att göra listan lång, men slutsatsen när vi har sett oppositionens motförslag är att man ställer upp på det mesta. Där man inte ställer upp vill man i stället fördubbla kostnaderna för unga och höja transportskatterna med 11 miljarder. Det är kirurgiskt träffsäkra sätt att tvinga bort jobben från svensk arbetsmarknad.